Fru talman! Edward Riedl har frågat mig om jag har för avsikt att förändra reseavdraget så att färre kommer att kunna utnyttja det. Det nuvarande reseavdraget har kritiserats för att gynna arbetsresande med bil jämfört med kollektivtrafik och för att det är det avdrag som ger upphov till det största skattefelet. Reseavdragskommittén har föreslagit att det nuvarande reseavdraget avskaffas och ersätts med en avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för längre arbetsresor. Kommitténs betänkande har remitterats och vi har fått in många värdefulla remissynpunkter. För att få ett bättre underlag för det kommande arbetet och mer information om hur personer som bor i glesbygd utan tillgång till kollektivtrafik påverkas av förslaget gav regeringen Trafikanalys i uppdrag att göra en fördjupad analys av konsekvenserna av kommitténs förslag. Trafikanalys har överlämnat sin rapport som nu, tillsammans med kommitténs förslag, analyseras inom Regeringskansliet. För att kunna ta ställning till hur regelverket ska se ut i framtiden finns det många aspekter som måste beaktas. Jag vill dock redan nu understryka att regeringens uppfattning är att det ska vara möjligt att bo och verka i hela landet, även där kollektivtrafikalternativ saknas eller är begränsade.

Fru talman! Tack, ministern, för svaret! Jag har ställt den här interpellationen till finansministern utifrån att åtta år med alliansregering och arbetslinje innebar mycket stora intäkter till vår gemensamma välfärd. Det gjorde också att människor fick mer pengar kvar i sin plånbok. Totalt sett gör alla jobbskatteavdrag som vi moderater har genomfört, både i regeringsställning och när vi därefter har fått igenom olika budgetar, att människor har flera tusenlappar extra kvar varje månad när skatten är betald. Det har också ökat arbetskraftsutbudet och gjort att vi har, som sagt var, mer pengar till den generella välfärden. Det som oroar mig med regeringens och samarbetspartiernas förslag om att försämra reseavdraget är att det också monterar ned arbetslinjen. Det slår mot människor som bor utanför våra städer, men det monterar också mycket kraftigt ned den arbetslinje som under många år byggdes upp och tjänade Sverige väl. Regeringen har höjt bensinskatten, dieselskatten och fordonsskatten väldigt mycket och i omgångar. Nu planerar regeringen också att kraftigt försämra reseavdraget, så pass mycket att det för många handlar om en tusenlapp eller två i ökad beskattning varje månad. På det sättet rullas arbetslinjen tillbaka. Det gör det mindre lönsamt att arbeta, mindre lönsamt att gå från bidrag till arbete, mindre lönsamt för den som arbetar att arbeta några timmar till. Detta, fru talman, är mycket allvarligt och kommer på sikt också att skada den svenska ekonomin. Jag har läst ministerns svar tidigare och lyssnade också på ministerns svar här i talarstolen, och ministerns svar låter bra, fru talman. Hon understryker på slutet att regeringens uppfattning är att det ska vara möjligt att bo och verka i hela landet, även där kollektivtrafik saknas eller är begränsad. Det som gör mig oroad, fru talman, och som jag gärna skulle vilja att ministern svarar på är: Vad betyder det? Det kan ju betyda precis ingenting. Betyder det att bensinskatten inte ska fortsätta att höjas, att dieselskatten inte ska fortsätta att höjas och att man när reduktionsplikten införs ska kompensera för de ökade kostnaderna? Innebär det att man inte har tänkt chockhöja fordonsskatten vid årsskiftet? Innebär det att man inte tänker lägga fram förslag som leder till att hundratusentals människor blir av med möjligheten till reseavdrag och att ytterligare hundratusentals människor får minskade möjligheter att göra reseavdrag? Vad betyder de ord, fru talman, som finansministern säger i talarstolen, att det ska vara möjligt att bo, leva och verka i hela landet? Är det tomma ord eller betyder det någonting? Det skulle jag mycket gärna vilja att finansministern svarar på. Innebär det att man inte kommer att lägga fram fler förslag som urholkar arbetslinjen och gör det dyrare att använda bilen till och från sitt arbete? Är det detta finansministern menar när hon säger att det ska vara möjligt att bo, leva och verka i hela landet? Det skulle jag mycket gärna vilja ha svar på, fru talman.

Fru talman! Den drastiska försämringen av reseavdraget har mött hård kritik, och det med all rätt. Vi lever just nu under en coronapandemi där bilen är ett säkert alternativ ur smittskyddssynpunkt. Försämringen av reseavdraget förväntas drabba 200 000 personer som kan få en ökad skatt per år med 10 000-20 000 kronor, så det är rejäla skattepåslag som återigen drabbar de som inte har en utbyggd tunnelbanetrafik att välja på. Det är alltså landsbygden, glesbygden, som också får bära den här kostnaden. Jag möter företagare som redan nu har problem med kompetensförsörjningen, att hitta folk att anställa. Vi har människor som behöver förflytta sig från bidrag till arbete. Incitamentet att göra det minskar när det blir för dyrt att ta sig till arbetet. Ska vi genomföra en så kraftig försämring av reseavdraget behöver vi ha ett bidragstak, och ett bidragstak är också det som Moderaterna föreslår. Vi vill alltså inte jaga bort bilen innan ett alternativ finns, och för de här människorna finns inget alternativ. Det finns inte tunnelbana i hela Sverige. Vad tycker ministern om kommentaren att regeringen vill göra många saker snarare än att göra rätt saker? Och kan ministern se att det här drabbar landsbygden, att det monterar ned arbetslinjen ytterligare och att det kommer att bli svårare att få folk att gå från bidrag till ett arbete?

Fru talman! Jag vill börja med att understryka att här finns alltså inget förslag från regeringen. Det är ett utredningsförslag som regeringen har bett Trafikanalys att analysera ytterligare. Nu tittar regeringen på utredningens förslag men naturligtvis också på den analys som ansvarig myndighet har gjort. För att man långsiktigt ska kunna leva, verka och bo i hela landet är det viktigt att vi ställer om vår fordonsflotta. Det finns ju inget som inte pekar på att bensin och diesel kommer att bli dyrare och dyrare i takt med att åren går. Därutöver behöver vi göra omställningen av rena klimatskäl. Därför är det viktigt att de bilar som nu säljs i Sverige är miljövänliga, att mer kan gå på el, att det blir fler laddhybrider och att de bensin och dieselbilar som säljs drar så lite som det bara går. Och det är det som är tanken med utformningen av bonus-malus-systemet. De bilar som säljs i dag kommer ju att finnas under många år, och många av dem kommer sedan att hamna i glesbygden. Efter att de kanske har varit förmånsbilar under tre år hamnar de hos privatpersoner, inte sällan i glesbygd. Då är det viktigt att bilarna drar så lite som möjligt, så att det ska vara möjligt också i framtiden att bo och verka i landsbygd. Därutöver har regeringen drivit många förslag för att underlätta livet för människor som bor i glesbygd. Vi har maxstöd, vi har stöd till handeln, vi har lagt mer pengar på vägunderhåll och byggt ut servicekontoren, bara för att nämna några saker. Regeringen har också vidtagit viktiga åtgärder för att stärka arbetslinjen, bland annat ökat möjligheterna till utbildning, avskaffat vårdnadsbidraget, som infördes under alliansregeringen, och infört utbildningsplikt för nyanlända. Jag vet att Moderaterna tycker att regeringens förstärkning av a-kassan är ett sätt att urholka arbetslinjen. Jag delar dock inte Moderaternas uppfattning att till exempel bagarna i Älvsbyn som riskerar arbetslöshet borde få en kraftigt försämrad a-kassa från den 1 januari eller att ungdomar som har jobbat något år borde få ett mycket lägre grundbelopp i a-kassan. Det är ingen politik som håller ihop landet, vare sig mellan ung och vuxen eller mellan glesbygd och storstad - och låt oss komma ihåg att arbetslösheten är högre i glesbygd.

Fru talman! Låt mig börja med att säga att finansministern givetvis har rätt i att detta är ett utredningsförslag. Men för den som lyssnar kan det vara bra att veta att det är regeringen som har beställt precis detta förslag. Det är inte så att regeringen inte har något med det att göra, utan regeringen har sagt vad man vill ska tas fram för att en del mål ska nås. Nu har svaret kommit, och då är det rimligt att vi för denna debatt publikt eftersom detta kommer att ligga till grund för de förslag som regeringen kommer att lägga fram. När det gäller omställningen blir debatten i kammaren ibland märklig. Ingen är ju emot att vi ska göra en omställning, utan alla är för. Frågan är snarare hur det ska gå till och vem det är som ska bekosta denna omställning. Här har jag och finansministern och våra två partier väldigt olika uppfattning. Det är ju inte så att den som inte har råd att köpa en ny elbil blir hjälpt av att finansministern gör bensinen dyrare, fordonsskatten högre och på alla sätt och vis försöker försämra så att marginalerna blir mindre. Hade människor råd skulle de köpa en elbil från början. Det är ju inte så att människor vill ont eller inte bryr sig om miljö och klimat. Problemet är att de inte har råd. Finansministern försöker få det till att regeringen hjälper människor genom att göra det mycket dyrare och se till att de får mindre marginaler och mindre pengar att leva på. Men det är inte att hjälpa människor. Sedan Magdalena Andersson blev finansminister har bensinskatten höjts med 1 krona och 82 öre. Fordonsskatten för en Volkswagen Tiguan diesel var när Magdalena Andersson blev finansminister 2 500 kronor. Efter årsskiftet blir den 14 500 kronor. Då är det ändå en bil med en måttfull höjning. Många bilmärken har långt över 1 000 procents fordonsskattehöjning. Den utredning som regeringen har beställt lägger nu fram ett förslag som försämrar möjligheten att få reseavdrag. Hundratusentals människor som i dag har reseavdrag kommer att bli utan, och många som har reseavdrag kommer att förlora både en och två tusenlappar i månaden. Det blir en ökad beskattning för dem som inte har ett alternativ till bilen. Allt detta sammantaget urholkar givetvis arbetslinjen. Det gör det mindre lönsamt att gå från bidrag till arbete och mindre lönsamt att stanna kvar i arbetslivet. Fru talman! Detta ger i framtiden minskade möjligheter till det som arbetslinjen lade grunden till: något lägre beskattning för hårt arbetande människor. Lärare, sjuksköterskor och poliser får behålla några tusenlappar mer varje månad, men vi blir fler som kommer ut i arbete, vilket ger ökade skatteintäkter och mer pengar till att bedriva gemensam sjukvård, gemensam skola och så vidare. Trafikanalys konstaterar att med det förslag regeringen har beställt kommer reseavdrag inte längre att beviljas för 40-50 procent av resorna i gles och landsbygd. Hur mycket finansministern än säger det är detta inte att hjälpa människor som bor utanför våra städer. Detta är tvärtom att brandskatta människor.

Fru talman! Finansministern nämnde att förmånsbilar som körs i kanske tre år och sedan säljs begagnat kan vara ett alternativ för dem som bor på landsbygden. Men jag har hört att minister Per Bolund har föreslagit att möjligheterna även där ska försämras och att förmånsbilar inte ska vara så förmånliga längre. Förut har det varit en möjlig fordonskedja att en förmånsbil med den senaste tekniken avseende både säkerhet och miljö efter några år säljs till ett pris som vanliga människor har råd med. Men nu ska även detta täppas till, vilket gör det ännu svårare för folk på landsbygden att få en bättre bil att köra med på våra svenska vägar. Allt detta sammantaget, bonus-malus och försämringar av förmånsregler och reseavdrag, ger ökade kostnader på landsbygden och fler äldre bilar utan den senaste tekniken avseende miljö och säkerhet på våra vägar. Fru talman! Kan finansministern se att det blir dyrare för alla dem på landsbygden som behöver bil och ännu inte har råd med elbil? I den här övergången ska vi inte ytterligare belasta de människor som behöver komma till sitt arbete, vill vara goda skattebetalare och bidra till att skapa en bra välfärd i vårt land.

Fru talman! Edward Riedl säger att regeringen har beställt denna utredning och att det är därför den ligger på bordet. Men Moderaterna har också beställt denna utredning. Moderaterna satt ju med i Glesbygdskommittén, och ett av förslagen där var att reseavdraget skulle göras om till ett avdrag som utgår från avstånd snarare än kostnad. Reseavdraget skulle göras reseslagsneutralt, och det var uppdraget till utredningen. Detta var Moderaterna med och föreslog, och ska det kunna bli verklighet måste det utredas. Det vore bra om Moderaterna påminner sig om vad de själva föreslagit i en kommitté och dessutom uppmanat regeringen att utreda. Poängen med förmånsbilar är att det inte ska vara samma beskattning oavsett om man plockar ut pengar som lön eller som bil. Men det har visat sig att det, så som systemet har utvecklat sig de senaste åren, har blivit mer lönsamt att plocka ut pengar som bil än som lön. Det innebär att det finns en skattesubvention i att ha en förmånsbil. Detta ger en väldigt dålig fördelningsprofil. De flesta som plockar ut förmånsbil har nämligen hög inkomst, vilket innebär att receptionisten skattesubventionerar direktörens bil. Det är dåligt. Givetvis ska ursprungstanken att det ska vara skattemässigt neutralt med förmånsbil gälla. Därför gör vi denna omläggning så att vanligt folk inte ska subventionera direktörernas förmånsbilar. Edward Riedl säger att alla är för den gröna omställningen. Men i sin budget gör Moderaterna mycket stora nedskärningar på klimatpolitiken samtidigt som de satsar mycket på att det ska släppas ut mer. Det handlar om 3 miljarder i nedskärningar på den direkta miljö och klimatpolitiken.

Fru talman! Om man försöker att göra riktigt långa hopp kan man försöka att få ihop saker och ting. Den landsbygdsutredning som gjordes, och som vad jag vet alla partier i praktiken ställde upp på, handlade om allt från att utlokalisera statliga jobb från Stockholmsregionen ut i landet till att underlätta och förbättra möjligheterna att leva och bo i hela Sverige och framför allt utanför våra stora städer. Det den här regeringen har gjort därefter är att man har gjort utredningsdirektiv som man har fyllt med helt andra saker. Det är en önskan att minska bilåkandet, en önskan att lägga in miljöaspekter som skäl till att man ska göra omfattande försämringar, fru talman, av möjligheten att göra reseavdrag för hundratusentals människor som använder bilen till och från jobbet. Det gör de inte för att de tycker att det är roligt utan därför att de inte har några andra alternativ. Det är två vitt skilda saker. Det kan vara bra för den som lyssnar att komma ihåg det. Den ena utredningen handlade om att underlätta och förbättra möjligheten för människor utanför städerna. Den här regeringen har bestämt sig för att man ska slå på dem som bor utanför städerna och deras möjligheter att få lite pengar kvar i plånboken när de åker till och från jobbet och går och arbetar. Fru talman! Jag tror att ministern aldrig svarade på min fråga. Jag tänkte i varje fall prova att ställa den, för det är så det här instrumentet är konstruerat. Ministrarna kommer till riksdagen och svarar på riksdagsledamöternas frågor. Fru talman! Jag skulle vilja veta vad ministern menar med att man ska kunna leva och bo i hela landet. Innebär det fortsatt ökade kostnader och höjda skatter för människor som jobbar och bor utanför våra städer? Är det vad finansministern menar? Eller menar hon att det ska bli lägre kostnader för dem utanför våra städer?
Fru talman! Moderaterna i Landsbygdskommittén stod bakom slutbetänkandet. I det slutbetänkandet föreslår man ett avståndsbaserat reseavdrag. Man vill spara, om jag minns rätt, 2 miljarder på reseavdraget. Det stod Moderaterna bakom. Edward Riedl kanske i nästa interpellationsdebatt vill komma hit och läxa upp den moderata ledamoten i Landsbygdskommittén eftersom han här inte står bakom det som Moderaterna i den kommittén föreslog. Frågan om vad jag menade med att det ska gå att leva och bo i hela landet svarade jag på redan i det första inlägget jag hade. Den poäng som jag försökte göra är att vi för att långsiktigt säkra möjligheten i Sverige att leva och bo i hela landet måste ställa om vårt sätt att resa. Att fortsätta som man gör nu är att låsa in människor i en lösning som inte är ekonomiskt långsiktigt hållbar. Den kommer att bli dyr, men den är heller inte hållbar för klimatet. Därför behöver vi ställa om hela fordonsflottan. Det är bland annat därför som vi nu skärper bonus-malus till att fler av de nya bilar som säljs ska vara klimatsmarta för att sedan hamna på den begagnatmarknad som många människor med vanliga inkomster är en del av så att de också ska kunna få ha klimatsmarta bilar det närmaste decenniet.